Herr talman! I denna fråga kan man inte tolka utskottets skrivning på annat sätt än som en hänvisning till den pågående handikapputredningen. Denna utredning har inte fått sig förelagt i sina direktiv att syssla med bostadsfrågorna — jag har i dag talat med sekreteraren i utredningen, herr Sundmark, och han har bekräftat att bostadsfrågorna inte är medtagna i direktiven för handikapputredningen. Alltså kan man inte hänvisa till denna utredning och till direktiven för den och säga, som utskottets talesman nyss gjorde här i talarstolen, att vi väntar på utrednings materialet innan vi kan ta ställning till frågan. Det kan man nämligen inte göra på grundval av det material som kommer. Det är möjligt att denna utredning någon gång i framtiden kommer att få möjligheter att ta upp bostadsfrågan för (de handikappade till behandling, men just nu är den inte föremål för någon som helst utredning. Det finns en rad kommuner som har mycket stora svårigheter att utbetala subventioner till de handikappade i nya moderna lägenheter; skatteunderlaget är svagt, kommunerna kan toppa listorna när det gäller den kommunala skatteskalan här i landet och kan ha landets högsta landstingsskatt, men trots detta subventionerar de rätt kraftigt hyrorna för de handikappade. Att dessa kommuners handlande är föredömligt är alldeles riktigt, men å andra sidan anser jag för min del att staten bör — vilket vi också skriver i vår motion -— vara med om att subventionera kommunernas kostnader i ett fall som detta. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till den motion det här är fråga om, nämligen nr 54 i denna kammare.
Herr talman! Jag är glad för att herr Svenning gjorde sitt inpass i diskussionen. Jag vill bara för tydlighetens skull säga att det han talade om gäller bidrag till uppförande av lägenheter, medan vad vi nu diskuterar i själva verket är bidrag till hyran. Vad herr Svenning sade gav dock en fullständigare bild av vad som görs för de handikappade, och hans lilla kommentar förtjänade därför att komma med. Jag försäkrar den föregående talaren att jag sade att utskottets skrivning inte får tolkas så, att vi utgår ifrån att frågan om statliga bidrag skall prövas av handikapputredningen. Om man med stöd av utredningens material kommer fram till att det inte räcker med den princip för dessa frågor som vi för två år sedan bestämde oss för, nämligen att kommmunerna skall svara för denna hjälp, kan vi ta upp frågan igen. Utredningen klargör situationen för oss och ger oss hänvisning till de former och möjligheter som kan finnas. Sedan får vi ta initiativ själva, därest inte regeringen finner skäl till det. Jag har welat förtydliga detta, om det inte klart framgick av mitt förra anförande. Det framgår för övrigt också alldeles klart av utskottets skrivning. Jag skall inte ta upp tiden med att citera den, men läser man det sista stycket, speciellt sista styckets sista del, finner man, att det inte är någon tvekan om vad utskottet har för mening i sakfrågan.

Herr talman! Frågan om barntillsyn har under senare år blivit alltmer påträngande. Förutsättningarna för barnens tillsyn har förändrats med samhällsutvecklingen. Jag behöver inte beskriva utvecklingen i vad den berör barntillsynen. Situationen är väl känd. Jag vill bara göra några konstateranden, som jag uppfattar som obestridliga fakta. Kvinnornas förvärvsintensitet ökar. Den numera förlängda yrkesutbildningen, då även flickorna alltmer utbildar sig för arbetsuppgifter i öppna arbetsmarknaden, kommer att i en nära framtid starkt öka behovet av barntillsyn. Erfarenheten visar att när ungdomarna så småningom bildar familj de båda makarna i stor utsträckning söker sig ut på arbetsmarknaden, även om barn finns i familjen. Bosättningskostnader, öniskemålet om en förhållandevis hög materiell standard i övrigt etc. driver på denna strävan. Det kan då bli mycket tråkiga konsekvenser, om barnen lämnas utan tillfredsställande vård och tillsyn. En stor Idel av ungdomsprobiemen i dag har uppenbarligen sin rot i otrygga hemförhållanden. Jag räknar den organiserade tillsynen av barn som en acceptabel ersättning för föräldravård i hemmen under den tid av dagen då föräldrarna är ute i arbete. Jag gör i Övrigt i detta sammanhang inga värderingar mellan föräldratillsyn och vård i hemmet iå ena sidan och den organiserade barntillsynen å andra sidan. Behovet av organiserad barntillsyn har (dokumenterats från olika håll. För kort tid sedan wttalade sig enligt en tidningsuppgift statsrådet Odhnoff i denna fråga. Hon gjorde det mot bakgrunden av en undersökning som visar att en mycket stor procent kvinnor — om jag inte minns fel var det mellan 70 och 80 procent — var yrkesverksamma eller önskade bliva det, om barntillsyn kunde ordnas tillfredsställande. Man bör då inte hindra utan tvärtom påskynda genomförande av reformer som tillgodoser ett så påträngande såväl enskilt som samhälleligt intresse. Man måste naturligtvis säga att ett betydande steg togs i fjol i och med de höjda bidragen till barnstugorna. Men jag tror att vi kan vara överens om att det stora behovet av barntillsyn inte under överskådlig tid kan täckas på denna väg. Jag ifrågasätter till och med om wvi har anledning att ens försöka göra det. Samhädlets åtgärder bör enligt min mening anpassas så, att det finns valfrihet mellan familjedaghem och barndaghem. Undersökningen har visat att för många föräldrar är familjedaghemmen det bättre alternativet och på många orter det enda möjliga. Vi har anledning att göra det bästa möjliga av de två alternativen, och sedan ankommer det på föräldrarna att välja. Enligt vår åsikt måste familjedaghemmen på ett helt annat sätt än hittills komma in i bilden när det gäller barntillsynen, och det miste ske så snart som möjligt. Detta är motivet för att vi också i år föreslår att ett visst statsbidrag skall utgå till familjedaghemmen som ett provisorium till dess den pågående utredningen är klar och riksda gen så småningom kan föreläggas mera slutgiltiga förslag i frågan. De föräldrar vilkas barn får plats i barnstugorna ges ett betydande statligt stöd, medan föräldrar som enbart är hänvisade till eller av eget val föredrar familjedaghem inte får mågot stöd alls från staten. Orättvisan är ännu större nu efter fjolårets reform. Enligt min mening talar alla skäl för att familjedaghemmen redan i fjol borde ha fått ett statligt bidrag. Socialdemokraterna avvisade emellertid detta därför att de ville avvakta resultatet av den pågående utredningen. Det är samma motiv för avslag i år, och ändå gäller det nu liksom så ofta eljest mycket mödvändiga reformer. Skälen har emellertid olika styrka i olika fall. Ett bidrag enligt våra förslag skulle utan tvivel ha stimulerat tillkomsten av familjedaghem vilka wvi anser så nödvändiga. Det är uppenbarligen så, att socialdemokraterna uppfattar dem som mindre nödvändiga än vi. Ett bidrag skulle dessutom ha gett viss erfarenhet av det här slaget av bidragsgivning. Många gånger är sådant till nytta för den verksamhet det gäller. Jag vill i detta sammanhang inte minst peka på försöksverksamhet i olika former på arbetsmarknadsområdet. Vi föreslår nu ett statsbidrag som skulle utgå med 25 procent av kommunens bruttokostnader för denna wverksamhet och att ett anslag på 6 miljoner kromor anvisas härför. Trots det trängda budgetläget som tvingat oss, och jag skulle tro även regeringspartiet, till inskränkningar och besparingar beträffande mycket angelägna anslagsäskanden anser vi att denna fråga bör ha en viss prioritet. Vi menar att familjedaghemmen är en mycket dåligt utnyttjad tillgång i wårt samhälle, som snarast bör aktiveras. Nu varslas det om att den pågående utredningen snart är färdig.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

Herr talman! Behovet av barntillsyn är nog så väl dokumenterat att man egentligen inte borde behöva lägga fram några ytterligare siffror, men utöver vad herr Nilsson i Tvärålund sade skall jag tillägga ett par saker om det nuvarande förhållandet. För närvarande finns det ungefär 200 000 barn under sju år med båda föräldrarna förvärvsarbetande och antalet väntas öka till 250 000 år 1970. Tillgången på daghemsplatser är så begränsad att för närvarande bara ungefär vart tionde barn kan få daghemsplats. Jag hoppas därför att statsrådet Odhnoff, när hon övertog familjefrågorna, inte samtidigt övertog fördomarna på många håll emot familjedaghemmen, ty jag tror att dessa är ett utmärkt komplement till barndaghemmen. Oavsett det lämpliga med valfriheten mellan de båda formerna är familjedaghemmet absolut nödvändigt i nuvarande läge för att klara den situation vi befinner oss i. Jag skulle kunna tänka mig att om det föreliggande behovet skulle täckas av barndaghem skulle vi råka i en mycket besvärlig situation när det gäller kommunernas möjligheter att klara de ekonomiska investeringarna. Det är därför inte alls egendomligt att vi från folkpartiet och centerpartiet har upprepat ett många gånger framfört önskemål om att möjligheter skall beredas till statsbidrag också då det gäller familjedaghemmen. Jag tror att den frågan mycket lätt skulle kunna lösas med litet god vilja, utan att även i detta fall en sittande utredning åberopas. Men även jag hoppas mycket av denna ut redning och att dess förslag skall kunna bidra till att lösa dessa frågor på ett bättre sätt än vad vi för närvarande har möjlighet till. I avvaktan på utredningen tror jag emellertid att man mycket väl skulle kunna införa de statsbidrag som förr eller senare måste komma för att ge samma möjligheter åt dem som anlitar barndaghem respektive familjedaghem. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen under punkten 21 till statsutskottets utlåtande nr 35.
Herr talman! Man kanske inte skall ta bort glädjeämnena för den borgerliga oppositionen, i varje fall inte för centerpartiet och folkpartiet, vilka ju älskar att predika om att vi socialdemokrater är ointresserade av familjedaghem, ja, att det är en verksamhet som vi nästan vill bekämpa. Detta försöker man på olika sätt illustrera. Då är det märkligt att det i socialdemokratiskt styrda städer har med kommunalt stöd införts sådana daghem. Vi socialdemokrater råkar ju ivra för ett visst kommunalt samband, så jag tror nog att det är fel när man försöker ge den angivna bilden av socialdemokraterna. Jag har roat mig med att titta efter i proposition nr 54 vid förra årets riksdag, och redan i en rubrik slår regeringen fast att familjedaghemmen är ett nödvändigt komplement — inte bara ett utmärkt komplement, som herr Hamrin sade. Hur kan man då säga att vi är ointresserade av den verksamheten? Det sättet att beskriva den politiska verksamheten är något felaktigt. Huruvida staten skall lämna bidrag för att stimulera kommunerna är en praktisk fråga som måste lösas, därför att vi vet alla att det kan uppstå en mängd konsekvenser som kanske ingen av oss önskar — inte ens folkpartiet och centerpartiet — om man så där in blanco genomför .ett bidragssystem. Därför till sattes denna speciella utredning.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

Herr talman! Jag anammar med tacksamhet uttalandet från herr Bergman, vilket tyder på att den fördom, som enligt vad jag påpekade har funnits på socialdemokratiskt håll mot familjedaghem tydligen har brutits. Jag tror emellertid att det blir ganska svårt att i en historieskrivning om denna fråga utan vidare säga att det inom socialdemokratiska partiet inte har funnits delade meningar om lämpligheten av familjedaghem.
Herr talman! Herr Bergman sade att vi i debatten skulle ha yttrat att socialdemokraterna var ointresserde av familjedaghem. Jag vill, i varje fall för min del, rätta till det missförståndet för den händelse det skulle ha uppstått i anledning av mitt anförande. Jag sade nämligen att socialdemokraterna synes vara mindre intresserade än vi är av tillkomsten av familjedaghem, Vi vill sträcka oss längre än man gjorde i den proposition som herr Bergman anförde som exempel, där det uttalades att familjedaghemmen var ett nödvändigt komplement. Vi anser dem dessutom vara ett nödvändigt alternativ för att åstadkomma den valfrihet som föräldrar bör ha möjlighet till på detta område.
Herr talman! Jag har inte räknat med annat än att det finns delade meningar bland socialdemokraterna i denna fråga liksom i de flesta andra frågor. Det är rätt underbart att tillhöra ett sådant parti som det jag tillhör; när det gäller grundläggande ting är vi överens men i frågor av denna typ har vi ganska ofta delade meningar. Det förs diskussioner, och det är befruktande. Detta har jag aldrig förnekat. Men jag förnekar riktigheten av den bild som herr Hamrin i Kalmar målar upp av socialdemokraterna i denna fråga. Jag gick 1 den historiska forskningen bara tillbaka ett år och citerade en rubrik för att illustrera att vi på denna punkt är föremål för en legendbildning. Jag hade från herr Nilssons i Tvärålund första anförande antecknat exakt den passus som han nu upprepade: socialdemokraterna är mindre intresserade än de borgerliga av familjedaghem. Jag är ledsen om jag tolkade »mindre intresserade» som »ointresserade», men jag är ju inte alltid så där noga med valörerna. Jag ber om ursäkt för det.
Herr talman! Under de senaste åren har vi haft rätt långa debatter i barntillsynsfrågan i denna kammare. En av anledningarna till detta är väl, som också herr Nilsson i Tvärålund var inne på, att antalet småbarnsmödrar på arbetsmarknaden har fortsatt att öka. Detta har i sin tur medfört allt större efterfrågan på barntillsynsplatser. 1963 års riksdagsbeslut medförde att en viss ökning av utbyggnaden kom till stånd, och genom det beslut vi fattade på grundval av proposition 54 vid fjolårets riksdag har en mycket kraftig utbyggnad av barnstugor kommit i gång. Vi kan förvänta en fördubbling av platsantalet inom ett par år. Jag har ingen anledning att försöka skildra barntillsynssituationen ljusare än den är, men utvecklingen håller på att vändas till det bättre på denna front. Detta har ju till och med herr Nilsson i Tvärålund upptäckt, trots att reservanterna och motionärerna inte påpekat det. Om den nuvarande snabba utbyggnadstakten håller i sig även under de närmaste åren blir situationen betydligt bättre på institutionssidan, som representerar den tillsynsform som majoriteten av de förvärvsarbetande föräldrarna väljer om de har ett fritt val. Kanske bristen på positiva uttalanden i denna fråga från mittenpartiernas sida kan förklaras med att de ingalunda slöt upp när det gällde införande av den gemensamma barnstugan och tvåtredjedelsregeln. Utan tvivel är det detta beslut som ligger till grund för den stora utbyggnad av daghemsoch fritidshemsplatser som nu håller på att ske i kommunerna. Nu vill centerpartiet och folkpartiet ta familjedaghemsfrågan på entreprenad.

Onekligen behövs det en mer definitiv lösning av familjedaghemsfrågan än den mittenpartiernas företrädare lyckats åvägabringa. Visserligen räknar man upp en del av de problem som förekommer i anslutning till familjedaghemsverksamheten, men det är knappast några nyheter. Det mesta återfinnes i proposition nr 54: 1966. Det är därför inte direkt nödvändigt att skriva till Kungl. Maj:t och upplysa om saker som Kungl. Maj:t re dan har upplyst motionärerna och riksdagen om. Utbildningsfrågan har nu kommit så långt att kursplaner utarbetats av en särskilt tillkallad expert från skolöverstyrelsen som samarbetat med representanter för arbetsmarknadsoch socialstyrelserna, allt i enlighet med den socialdemokratiska motion som fjolårets riksdag biföll. Vad utredningen angår har vi gjort en riksomfattande intervjuundersökning, som kommer att ligga till grund för våra förslag rörande den kommunala familjedaghemsverksamheten. Undersökningen omfattar även all övrig icke institutionsbunden tillsyn av barn i åldrarna 0,6—10 år, alltså av barn i tillsynsåldrarna. Vi kommer att bli i tillfälle att redovisa antalet kommunala och privata familjedaghem i hela landet men även antalet hem, fördelade på olika strata, storstäder samt större och mindre kommuner. Vi har undersökt hur många faroch mormödrar som hjälper till med barntillsynen och bur många barn som tillses på annat sätt, exempelvis genom hjälp av annan vuxen hemmavarande person, andra maken, syskon 0. s. Vv. Det finns barn som klarar sig själva eller med ringa tillsyn, och det finns barn med kombinerad tillsyn, exempelvis i lekskola och med skötsel av syskon eller annan vårdare på eftermiddagarna. ävenså kommer vi att kunna presentera tillsynstidernas längd i olika tillsynsformer och arbetstidens längd för de förvärvsarbetande föräldrarna, vilket också är en viktig fråga, eftersom det visat sig att många som nu beskrives som förvärvsarbetande har mycket korta arbetstider. Vi har också boendeförhållandena kartlagda, uppgifter om inkomster och utbildning m.m. både när det gäller föräldrarna och de kommunala och privata familjedaghemmen. Vi får, kort sagt, en ordentlig kartläggning av barntillsynsituationen i hela landet. I det läget tycker jag att det borde ha varit självklart för mittenpartiernas riksdagsrepresentation att avstå från att framlägga förslag om statsbidrag till en verksamhet som man i själva verket vet ganska litet om men som man så småningom får möjligheter att veta betydligt mera om. Ett statsbidrag om 25 procent är i och för sig ingen garanti för en förbättring av verksamheten, om man inte samtidigt ställer vissa krav som förutsättning för att stöd skall utgå. Och några sådana krav har i detta fall inte ställts. Om förslaget skulle gå igenom, bleve följden egentligen bara den att kommunerna får sin minst kostnadskrävande barntillsyn ännu billigare framdeles. Någon garanti för att pengarna går till kvalitetsförbättringar i familjedaghemsverksamheten ges inte — och det är ändå en mycket brännande fråga! En annan sak i den reservation som vi nu behandlar förvånar mig också, nämligen att varken motionärerna eller reservanterna har berört den verkligt centrala frågan när det gäller familjedaghemmen: ersättningen till dagbarnvårdarna. Vi klagar på kontinuiteten och kvaliteten, och vi framhåller svårigheterna med att få fler vårdplatser 0. s. V., men enligt min uppfattning kan vi inte ställa några krav på verksamheten om vi inte betalar ordentligt för de tjänster som familjedaghemmen erbjuder. Jag har tidigare i denna kammare framhållit, och jag vill gärna upprepa det, att vi här åker snålskjuts på en grupp kvinnor i låglönefamiljer. Vi ger dem en sämre betalning än vad någon annan yrkesgrupp har som jag känner till, och detta oefterrättliga förhållande kan jag inte acceptera. Jag vill gärna försöka göra något åt det. Det hade varit klädsamt för mittenpartierna om man på något sätt hade berört den centrala frågan i sammanhanget och visat intresse för den kvinnogrupp som här beröres. Det har man nu underlåtit att göra, kanske därför att det inte är lika smakligt och inte lika bekvämt att presentera förslag i den riktningen, eftersom det skulle öka kommunernas utgifter väsentligt, med eller utan statsbidrag. Till slut vill jag bara nämna att de sex miljoner kronor som räknats fram kan bli åtskilligt mer beroende på hur man definierar begreppet kommunala familjedaghem. Hur skall exempelvis kommunerna göra när det gäller mormor—farmor? Skall deras hem godkännas som kommunala familjedaghem? Det är ingen liten fråga, det kan jag försäkra. Åtskilliga mormödrar och farmödrar här i landet utövar familjedaghemstillsyn, och kommunerna handlar olika i detta fall. Det är bara en av alla dessa detaljfrågor som vi har att brottas med i familjedaghemsutredningen, men det belyser att problemet inte är fullt så enkelt som man föreställer sig på folkpartioch centerpartihåll. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets förslag.
Herr talman! Fru Hörnlund sade nu senast att centern och folkpartiet ser så enkelt på denna sak. Hon anklagar oss för underlåtenheter i vår argumentering i motionen, m.m. Jag skall kanske inte, herr talman, säga att anförandet var vårdslöst. Hon var förvånad över att vi skulle motionera på detta sätt om en verksamhet som vi ändå visste så litet om, och hon kunde säga att ett statsbidrag inte skulle gå till kvalitetsförbättringar av olika slag. Det må naturligtvis stå fru Hörnlund fritt att ha uppfattningar om oss och om olika frågor, men jag delar inte hennes uppfattningar i de delar som jag nu har refererat. Vi har försökt säga i våra motioner och våra diskussioner att det kanske är en något vårdslös behandling, för att nu använda fru Hörnlunds ordval, av så pass stora resurser som vi har i familjedaghemmen, när man inte vill satsa på dem mer än vad man har gjort. Vi menar att bidrag till familjedaghemmen skulle ha stimulerat tillkomsten av flera och att det dessutom skulle ha givit oss erfarenheter av hur ett kommande statsbidrag till verksamheten skulle utformas på bästa sätt. Det, menar jag, är också att satsa på kvaliteten i fråga om barntillsynen.
Herr talman! Jag tycker att fru Hörnlunds anförande var ett ganska gott bevis på riktigheten av de funderingar jag tidigare framfört här, och jag hoppas att herr Bergman med intresse lyssnade på henne. Det är ingalunda så, fru Hörnlund, att man behöver sakna erfarenhet av eller intresse för barntillsyn om man icke sitter i en statlig utredning som har hand om denna fråga — man kan på annat sätt ha kommit i kontakt med den. Detta hindrar inte att jag, som jag tidigare sagt, med stort intresse skall ta del av de statistiska och klarläggande uppgifter som utredningen, hoppas jag, ganska snart lägger fram. Att de uppgifterna kommer att påverka utformningen i framtiden i stort är jag också övertygad om. Då fru Hörnlund framställer mittenpartiernas agerande beträffande barndaghemmen såsom något halvhjärtat och ljumt vill jag bestämt bestrida detta. Vi har bara hela tiden poängterat att det här gäller valfrihet mellan de två formerna. Jag har också poängterat att jag inte tror att fru Hörnlund klarar frågan enbart genom barndaghem. De siffror som jag redan förut har anfört här från talarstolen tyder väl ändå på att det är otänkbart att enbart med barndaghem inom rimlig tid klara det stora behov av barntillsyn som föreligger. Beträffande ersättningen till familjedaghemmen är jag fullt på det klara med att de sex miljonerna inte kommer att räcka, bland annat av den anledning som fru Hörnlund nämnde, att ersättningen till familjedaghemmen är för liten. Men vad jag är övertygad om är att barntillsynen på detta sätt blir betydligt billigare än om man enbart litar till barndaghemmen, och den blir även fullt acceptabel.
Herr talman! Jag tror inte att någon har uppfattat vad jag sagt från denna talarstol som en form av negativism mot familjedaghemsverksamheten. Jag företräder också en kommun som har prövat denna verksamhet i åtskilliga år, och jag har varit med om att se till att vi även fortsatt att bygga ut verksamheten. Däremot är jag negativ till att man framlägger ett så vårdslöst utformat förslag till inrättande av statsbidrag som det trots allt är fråga om här. Och jag vill säga till både herr Hamrin i Kalmar och herr Nilsson i Tvärålund att sanningen är att några kvalitetsförbättringar inte har föreslagits i motionen eller reservationen. Vad man gör är att försöka förbilliga verksamheten ytterligare för kommunerna. Man ställer inte upp några krav på verksamheten — man talar så att säga runt familjedaghemsverksamheten. Allt det man tar upp och mycket mer har emellertid framhållits i fjolårets proposition, så det rör sig inte om några nyheter för vare sig mig eller någon annan i denna kammare. — Jag menar att det hade varit riktigare att vänta och se vilken satsning som vi inom familjedaghemsutredningen = vill göra. Herr Nilsson i Tvärålund sade flera gånger när det gällde statsbidraget att socialdemokraterna tidigare avvisat förslaget och avvisar det även nu. Men herr Nilsson i Tvärålund glömde säga att också högern avvisat förslaget om statsbidrag. Och att förslaget avvisas är inte underligt med tanke på den lösliga form i vilken det framlagts.

Herr talman! Centerpartiet är naturligtvis inte omedvetet om att utredning har pågått och pågår — och utredningen skall väl någon gång bli färdig. — Vi diskuterade kvalitetsförbättringarna i fjol; vi hade tagit upp frågan härom i vår motion då och vi är väl nu i alla fall närmare den dag då utredningen är färdig. Vad vi i dag motionerar om är en materiell bakgrund för att förbättringar skall bli möjliga så snart som möjligt. Jag får till sist uttala förhoppningen att fru Hörnlund tar upp dessa kvalitetsfrågor i sin utredning och framlägger insiktsfulla och värdefulla förslag.
Herr talman! Jag tycker att utredningen åtminstone hittills arbetat mycket snabbt. Vi kunde ju redan i höstas gå ut med den riksomfattande intervjuundersökningen. Alla som varit verksamma i utredningar måste vara på det klara med att arbetet bedrivits utan dröjsmål.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i denna debatt, men då det under diskussionens gång blivit mer och mer av ett slags partipolitiskt demonstrerande i frågan tycker jag att vi inom högerpartiet inte kan hålla oss utanför.

Från högerpartiets sida har vi länge drivit frågan om familjedaghem; bl.a. har vi på det kommunala planet varit med om att sätta i verket åtskillig verksamhet just i familjedaghemmets form.

Enligt min mening ledde det till ett positivt resultat. Det råder inte något tvivel om att utredningen har påskyndats, när utskottet här kan ge bestämt besked om att dess resultat skall presenteras under innevarande år. Det är detta faktum som gör att högerpartiet inte har biträtt reservanternas yrkanden utan utskottets.

Vi menar att många frågor måste lösas i sammanhanget — frågan om familjedaghemsvårdarnas utbildning, lönefrågorna, anställningsförhållandena och en hel mängd andra problem — om staten skall engagera sig allvarligare i verksamheten.

Dessa är motiveringarna, herr talman, till att vi inom högerpartiet — ehuru helt positiva, det är sedan många år dokumenterat, till familjedaghemsverksamheten — ändå biträder utskottets hemställan.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå i anledning av fröken Ljungbergs anförande vill jag uttala att det inte alls är fråga om att åstadkomma några bindningar med det bidrag, som mittenpartierna föreslår. Om det är ägnat att ge någonting utöver det materiella innehållet — att skapa möjligheter till kvalitetsförbättringar och stimulera till flera familjedaghem — är det att ge erfarenheter av bidragsgivningen.

Herr talman! Jag hade inte från början tänkt yttra mig i denna debatt, men då företrädare för alla andra partier gjort det, vill jag också bidra med några synpunkter, även om de bär improvisationens prägel. Det hade enligt min mening varit bättre om vi hade fått en mer konkret debatt om fördelar och nackdelar när det gäller barnstugor kontra familjedaghem. Barnstugornas fördelar har efter hand blivit alltmer uppenbara. Dagmammainstitutionen har visserligen hittills varit den vanligaste. Traditionen därvidlag är stark, och därför kvarlever just denna form. Den har rönt en mycket hög uppskattning, särskilt bland konservativt inställda människor. Men det finns dock många nackdelar jämfört med daghemmen. Barnstugornas fördelar ligger i den större tryggheten. Dessutom är barnstugornas lokaler som regel, egentligen alltid, bättre anpassade efter barnens ålder och lekbehov. Den personal som finns där är utbildad för barnavård och barnpedagogik. Vi vet att barnen i dag växer upp i små familjer, i många fall utan syskon. Daghemmet och lekskolan blir under sådana förhållanden ett viktigt komplement till familjen och ger bättre möjlighet för alla barn att träna social anpass ning och intellektuell rörlighet. Man har länge vetat att barnens miljö i förskolåren har stor betydelse för deras intellektuella förmåga under de första skolåren. Den intelligenskvot som erhålles vid tester är inte alltid någon medfödd egenskap som barnen behåller genom livet, utan det är erkänt att den är en kombination av miljö och — i viss mån —- arv. Jag är förvånad över att i debatten inte något av det framkommit som amerikanska undersökningar under senare tid presenterat, då många här eljest brukar vara intresserade av amerikanska rön. Det finns nya amerikanska undersökningar, som visar att barnen från de intellektuellt sett allra svåraste miljöerna snabbt ökar sin skapande förmåga och sin intelligenskvot när hemmet kompletteras med daghem och lekskola. Vi tillmäter i dag skolbarnens anpassning och prestationsförmåga stor betydelse. Vi vet att förmågan till social anpassning och intellektuell rörlighet grundlägges redan under de år som sammanfaller med barnens vistelse på barnstugor eller familjedaghem. Det är klart att mitt förord för barnstugorna inte innebär att jag för min del anser allt vara bra. Barnstugorna kan bli bättre, och de bör anpassas på ett annat sätt, både till rytmen i arbetslivet och till andra behov som framträder. Bland annat har de den svagheten att de som regel inte är öppna vid sådana tider att de passar exempelvis dem som arbetar inom servicenäringar eller vårdyrken. Det är en svaghet som man snabbt borde komma ifrån. När det gäller familjedaghemmen skulle jag faktiskt vilja peka på några nackdelar: för det första finns det inte en tillfredsställande kontroll i fråga om dem; för det andra kan sägas att de som åtar sig att sköta andras barn inte alltid har den nödvändiga utbildningen. Det finns inte någon kursverksamhet för dessa människor. I Stockholm fanns under en tid en kursverksamhet för dag mammor, men eftersom de flesta som tar emot barn på det sättet tycker att de kan tillräckligt, blev underlaget för verksamheten inte så stort att Stockholms stad kunde fortsätta med den. Det finns även andra synpunkter på denna fråga som jag skulle vilja föra fram. Så t.ex. saknas ofta riktiga pedagogiska leksaker i familjedaghemmen. Här kan naturligtvis kommunerna göra någonting, t.ex. låna ut riktiga pedagogiska leksaker till familjedaghemmen, så länge vi finner att vi ändå måste ha dem. Jag skulle inte vilja säga att familjedaghemmen i allmänhet är undermåliga, men generellt anser jag att daghemsvården är att föredra. Föräldrarna vet då till vilka de lämnar sina barn och att de lämnar dem till människor som är utbildade för sin uppgift. Herr Nilsson i Tvärålund säger att man inte skall underskatta familjedaghemmen. Det är nog ingen som gör, men vi kan inte blunda för de absoluta fördelarna med barnstugorna. Jag vill passa på tillfället att säga — ehuru det kanske inte skulle behöva tagas upp i detta samanhang — att barnstugorna måste få ökat stöd till driftkostnaderna, som är mest betungande för kommunerna. Herr Bergman sade, om jag fattade honom rätt, att socialdemokraterna i denna fråga haft en mycket bestämd mening. Jag vill erinra om att framför allt LO-folket i dessa frågor haft en mycket bestämd mening om att vi måste ge starkare stöd till barnstugorna. Bristsituationen har dock skapat ett läge där vi tills vidare måste ha både/och, och jag hör till dem som menar att vi så länge nuvarande bristsituation råder också måste få fram goda familjedaghem. Vi måste emellertid ha en klar uppfattning om vad som bör ges prioritet.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
Herr talman! Endast några få ord till herr Jansson. Herr Janssons inlägg, som jag inte vill ta upp en diskussion om, borde ha gjorts förra året då en proposition framlades med förslag till förbättring av villkoren för barnstugorna. Då hade tidpunkten för anförandet varit lämpligt. Jag förmodar att herr Jansson hade dessa synpunkter redan vid det tillfället. Mycket av vad herr Jansson sade stod i propositionen för 1966. Eller också kunde herr Jansson ha sparat anförandet till nästa år — då det kan tänkas att förslag föreligger beträffande bidrag till familjedaghemmen — så att vi då kan få en diskussion om lämpligheten av familjedaghem. Vi kan ju spara protokollet och låta hans anförande gälla för nästa år.

Herr talman! Om vi skall ha en värdering av vad olika talesmän säger i denna talarstol skulle debatterna bli alltför långa. Därför skall jag inte heller betygsätta vad herr Bergman har sagt. Om det pågår en diskussion i kammaren om barndaghem kontra familjedaghem anser jag det vara helt på sin plats att framföra mina meningar om dessa båda olika former för barntillsyn.
Herr talman! Jag gjorde ingen värdering av anförandet som sådant — jag beundrade både dess innehåll och sättet att framföra det. Jag yttrade mig endast om tidpunkten för anförandet.
Herr talman! Det hade varit önskvärt om herr Bergman sagt vilka stycken i mitt något improviserade anförande som inte passade honom. Jag skall se efter i protokollet, när det föreligger, om det är några synpunkter som ligger utanför den debatt som de övriga talarna fört här under dagen.

Herr talman! Det är barnen som är i blickpunkten i dag igen, men det har inte talats så mycket om barnen utan mera om eftersyn och man har mera lagt statsbidragssynpunkter på denna fråga. Till och med partipolitiken har kommit in i detta sammanhang. Jag vill göra ett litet personligt vittnesbörd, eftersom jag tidigare sysslat med dessa frågor i en verksam barnavårdsnämnd. Jag anser, att herr Janssons anförande kunde ha sitt berättigande, ty där kom barnet in i bilden på ett helt annat sätt än i de tidigare talarnas anföranden. Herr Jansson tog upp frågan om fördelarna och nackdelarna för barnen i de olika formerna av barneftersyn. Det vi vuxna gör för barnen är kanske inte alltid det bästa i alla situationer. Bl. a. därför har man tillsatt utredningar, för att man skall kunna konstatera vad som i barnens situation är det bästa. Barnet blir så småningom den vuxna människan, och den vuxna människan formas när hon är liten. Här i landet har det funnits barnstugor för fattiga mödrars barn långt innan dessa frågor började debatteras. Det bara blev så — man måste ta hand om barnen! I dagens läge kan vi konstatera att vi här i riksdagen varit rörande överens om att försöka höja bidragen och öka möjligheterna till barneftersyn. Vi har blivit tvingade härtill, och vi har varit överens. Vi har bara haft litet skilda meningar om vad vi personligen ansett vara bäst ur olika synpunkter. Det har emellertid inte alltid varit så lätt, när t.ex. arbetande kvinnor, LO kvinnor och andra, i kommunerna gjort propåer om att få barneftersynen ordnad i fall där mödrarna varit tvungna att ha förvärvsarbete. Jag har under årens lopp erfarit att dessa frågor bitvis varit ganska svårarbetade i kommunerna. Det har sagts att det blir dyrt att ordna barndaghem och att det skulle bli billigare om mödrarna var hemma och själva såg till sina barn o.s.v. I många fall har mödrarna själva försökt att få familjedaghem för barnen. Då har man sagt i barnavårdsnämnderna och framför allt i beslutande församlingar, drätselkamrarna bl.a., att familjedaghem är en form av barntillsyn, som blir relativt billig. Det har inte ens i en medelstor stad alltid varit så lätt att få till stånd en barnstuga. Man har i stället fått beskedet att det är bättre att försöka placera barnen i familjedaghem. Men även om det kommit en eller flera barnstugor till stånd, täcker de inte helt barnens behov av eftersyn. Därför måste familjedaghemmen vara med i bilden. Därom är vi väl alla överens. Det finns skiftarbetande kvinnor och andra som inte kan hämta sina barn kl. 6 på eftermiddagen när barndaghemmen stänger. Det finns barn som inte kan anpassa sig till ett större kollektiv och därför kanske behöver en annan omvårdnad. Trots det har vi, som förfäktat institutionsvårdens fördelar, ändå alltid sagt att den är bättre så till vida, att barnen får en pedagogiskt utformad livsrytm under dagen. Barnet skils från mor och far på morgonen och kommer in till en institution. Visserligen kanske man kan tycka synd om barnet — det är sömnigt när det skall ut på morgonen, men det blir ju samma sak om det skall i väg till ett familjedaghem. På barndaghemmet står det dock sedan under ledning av utbildad personal, som har till uppgift att inte konkurrera med mor och far utan i stället försöka framhålla familjegemenskapen så mycket som möjligt. Också genom olika redskap, leksaker och dylikt får barnet en meningsfylld sysselsättning, tills det sedan kommer hem till sin rätta mor och far igen. I familjedaghemmet däremot finns det, kanske en omedveten, konkurrens mellan den allra bästa dagmamman och det riktiga hemmet. Det är inte alltid så lätt för mamman, att på kvällen ta upp konkurrensen med den utmärkta familjedaghemsmamman, men därför behöver inte barnet nödvändigtvis fara illa hemma. Jag vill säga detta därför att jag tror att vi fortfarande bör satsa på institutionsvården och även, som ett komplement till denna, ha familjedaghemsvården kvar. För närvarande är det faktiska förhållandet tvärtom. En barnavårdsnämnd som har att handlägga barneftersynen vet att en stor del av en människas arbetskraft åtgår bara för att kunna kontrollera hurudana familjedaghemmen är. När det t.ex. kommer en mamma till barnavårdsnämnden och meddelar att hon har placerat sitt barn på ett familjedaghem och att hon vill ha ersättning för det måste en utredning göras, om det allmänna skall träda in. Detta måste barnavårdsnämnden göra inte minst för barnets skull. Det kan inte accepteras att ett barn placeras var som helst bara för att det är en tvingande nödvändighet för mamman att placera barnet. Därför krävs stark koncentration. Det är väl det som staten också måste fordra. Detta betyder inte att man på något sätt vill misskreditera familjedaghemmen. Det kan dock vara lika påfrestande för ett barn i ett familjedaghem där det kanske finns ett, två eller tre egna barn, som det kan vara i en kollektiv institution, där man inte är alldeles tvingad att alltid ha det stora kollektivet, utan där man kan avskilja barnen ibland också. Jag tror att vi måste gå in för stöd även till familjedaghemmen, men låt oss avvakta resultatet av utredningen, som bör ge ett mera rejält underlag än vad vi har i dag, och låt oss ta vara på alla de olika rön som görs, så att vi får veta hur barnet reagerar! Det blir både plusoch minuspoäng för båda riktningarna. Barnet måste i alla fall vara det viktigaste, eftersom det är barnet som är objektet i debatten. Här har gjorts många inlägg, både för och emot institutionerna, men jag tycker vi bör akta oss för att lägga partipolitiska synpunkter på denna fråga. Skulle jag göra det, skulle jag i så fall säga, att vi inom det parti jag tillhör har försökt att vara lyhörda för kvinnornas krav att komma ut på arbetsmarknaden men också för att hjälpa arbetsmarknaden att hålla hjulen i gång och för att inte spoliera barnens vård genom dålig eftersyn. Jag har ingenting illa sagt om familjedaghemmen — de behövs! — men institutionsvården med utbildad personal är någonting som vi skall vara glada över. Vi har ju dessutom beslutat höja statsbidragen till dem. Nu hoppas jag bara att inte skyldighet att bygga skyddsrum skall föreligga så att vi på den grunden tvingas avstå från att bygga ytterligare institutioner för barnen i kommunerna. Om man skall bygga skyddsrum för 800 å 1000 kronor — det är den summa som socialstyrelsen beräknat — till varje plats blir det många som måste söka familjedaghem ute i kommunerna där industrierna behöver kvinnlig arbetskraft. Detta blir kanske inte alltid det bästa för barnen.
Herr talman! I anledning av fru Torbrinks anförande vill jag ha sagt att det vore illa om en riksdagsdebatt hölls om barntillsyn utan att det skulle gälla barnen; åtminstone är det min bakgrund till diskussionen och bakgrunden till min uppfattning i denna fråga. Sakförhållandet rör ju det faktum, att det för alltför många här i landet gäller huruvida barnen skall få tillsyn eller inte och vilken skada det kan medföra för barnens framtid att de lämnas utan eller med för dålig tillsyn. Vi dis kuterar ju här i dag frågan om bidrag till familjedaghemmen. Avsikten är att öka antalet familjedaghem och för att ge dem en högre kvalitet och därmed öka möjligheterna till god barntillsyn. Jag tror detta måste sägas för att det skall framstå klart varför vi på vårt håll är så angelägna om att föra fram frågan på det sätt vi gör. Sedan en annan synpunkt: vi kan tycka olika om vad som är bättre i det ena och andra fallet, men jag tror inte att det ankommer på oss här i riksdagen att tycka för barnens föräldrar. Centerpartiet vill skapa valfrihet mellan olika alternativ. Jag vill nämligen också se familjedaghemmen som ett alternativ. Jag har inte hört detta uttalas från någon socialdemokratisk ledamot här i kammaren att familjedaghemmen skulle kunna vara ett alternativ och naturligtvis ännu mindre från herr Jansson. Vad vi vill ge är alltså större valfrihet och framför allt just nu bättre möjligheter över huvud taget till en bättre barntillsyn. Vad beträffar herr Janssons yttrande kunde jag från min plats i kammaren iaktta hurusom hans anteckningar om fördelarna med barndaghemmen som var hämtade från USA — märkligt nog för herr Janssons del — var antecknade på vitt papper, medan kritiken mot familjedaghemmen var antecknade på rött papper. Möjligen ger det en viss karakteristik av inställningen till de båda vårdformerna ur kommunistisk synpunkt, då den kollektiva naturligtvis måste få förord.
Herr talman! Efter fru Torbrinks som vanligt varmhjärtade anförande i sådana här frågor vill jag bara förklara, att jag har den allra största respekt och beundran för hennes insatser i dessa frågor på det praktiska planet.

Här i dag gällde det huruvida vi skall kunna få fram statsbidrag till alternativet familjedaghem för att klara den svåra situationen för närvarande. Det är alldeles riktigt att kontrollen av familjedaghemmen blir en delvis besvärligare sak än tillsynen av barnstugorna, men jag vill påpeka att kontroll behövs i båda fallen. Det kan finnas såväl bra som sämre barnstugor liksom det också kan finnas bra och sämre familjedaghem. Det gäller alltså om vi snabbt skall kunna få fram det alternativ till barnstugorna som är absolut nödvändigt i dagens läge.

Herr talman! Det mycket ansträngda budgetläget har i år föranlett såväl regeringen, att döma av dess egna uttalanden, liksom oppositionen att iaktta stor restriktivitet när det gäller statsutgifterna. Det anslag vi nu behandlar anser vi i motsats till regeringen vara av den arten att äskandet av medicinalstyrelsens sjukvårdsberedningsnämnd inte helt kan tillstyrkas.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

Herr talman! De motionärer som väckt detta förslag är så regeringssugna att de tillägnat sig den konungsliga ofelbarheten. Motionen grundas på ett misstag, men man får kanske inte kalla det för ett misstag med tanke på dem som har skrivit under den. Så är emellertid förhållandet. Anslaget till detta ändamål har bedömts med hänsyn till besparingarna när det gäller försvaret. Man har i värderingen alltså gjort en avvägning för de rent militära utgifterna. I den värderingen, där man har minskat på ett sätt som väckt irritation i tidigare debatt, har man gett utrymme för detta anslag eftersom man tycker att det är angeläget. Det är alltså en bedömning som har skett på detta sätt. Om man skall spara mera på försvaret kanske det finns annat som är mera angeläget än just detta. Det utesluter inte att man kan ha den meningen att detta är en onödig utgift som man kan vänta med därför att det är ont om pengar i samhället, men då är frågan om det inte finns andra poster inom försvaret som man kan spara på. Detta har varit utgångspunkten för utskottet vid dess behandling, och det är skälet till att jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva gå upp i någon replik i denna fråga. Herr Bergman säger emellertid att motionen är byggd på ett misstag. Jag vet inte vilken insyn han har i oppositionens arbete. Han hänvisar till att sakkunniga har ansett att detta anslag behövs för att användas vid krig eller krigsfara. Jag hoppas att de övriga försvarsutgifterna som har prutats ned av socialdemokraterna mot de sakkunnigas mening inte kan anses vara misstag, lika litet som vi anser att så kan vara fallet med vårt förslag om en sänkning på 1,3 miljoner kronor av medicinalstyrelsens äskande på drygt 2,4 miljoner kronor.
Herr talman! Insynen är inte svår att få, därför att det annonseras klart i motionen att med hänvisning till de skäl som föranlett en mera restriktiv behandling av försvarsanslagen i allmänhet utgår man från att så även skall kunna ske härvidlag. Då säger jag att detta har man redan tagit hänsyn till när man varit restriktiv — där är alltså misstaget. Det kanske var elakt sagt, men det var i varje fall sant.

Herr talman! Det anslag som behandlas under rubriken »Viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor» har ända sedan början av detta decennium fått tas i anspråk av statens ungdomsråd. Statens ungdomsråds uppgifter finns redovisade i wutskottsutlåtandet: Rådet skall »samordna och stimulera de frivilliga organisationernas arbete bland ungdom». Rådet skall sedan vara »ett samordnande och rådgivande organ för verksamheten». Vi har från högerpartiets sida i några år fäst uppmärksamheten på att detta är ett anslag som på något sätt håller på att bli statiskt och att det kanske skulle behövas en omprövning av frågan om det över huvud taget skall utgå på detta sätt. Vi är helt på det klara med att det behövs pengar till de frivilliga organisationernas arbete bland ungdom. Men vi är inte alls lika övertygade som utskottets övriga ledamöter om att det för ändamålet behövs ett statligt överorgan; det finns en centralorganisation som är ungdomsorganisationernas egen. I en motion av herr Krönmark och fru Kristensson i denna kammare har de framlagt dessa synpunkter. Tveksamheten beträffande lämpligheten att ha ett sådant här i och för sig litet statsorgan som planläggare av kampanjer, där den fria och frivilliga ungdomsverksamheten skall inrangeras, har reservanterna i utskottet delat. Vi är helt överens om att det här gäller att vidta alla de åtgärder man kan tillgripa för att hjälpa ungdomen att anpassa sig i samhället, men det är ungdomsorganisationernas eget organ — Sveriges ungdomsorganisationers landsråd — som vi tycker är det lämpliga organet för ändamålet. Det har lång erfarenhet, längre än statens ungdomsråd, och det har mycket länge haft goda internationella kontakter. I motionerna har man yrkat avslag på det anslag det här gäller och begärt att statens ungdomsråds verksamhet skall upphöra. Vi reservanter har inte velat gå på dem linjen. Det är ju Kungl. Maj:t som fördelar medlen. Med vår reservation har vi velat ge till känma för Kungl. Maj:t vilka synpunkter vi har på detta spörsmål, och vi frågar om inte tiden nu är inne att ge Sveriges ungdomsorganisationers landsråd det fulla förtroendet. Vidare undrar vi om det verkligen är effektivt att ha ett statligt överorgan. Redan det som motionärerna framhåller, att en osedvanligt stor del av anslaget tages i anspråk för administrationskostnader, ger anledning till stor tveksamhet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 5 vid punkt 90, som 'avgivits av herr Kaijser m.fl.
Herr talman! Den fråga vi nu behandlar brukar utmynna i en dialog mellan herr Krönmark och herr Carlstein. Jag vet inte om vi får uppleva det även i år, men i avvaktan på det kan jag nu fatta mig kort. Som fröken Ljungberg sade är detta ett ofta återkommande ärende. Reservanterna räknar med att det blir bil ligare för samhället om Sveriges ungdomsorganisationers landsråd sköter administrationen av den upplysningsverksamhet det här gäller, detta därför att landsrådet redan har en verksamhet i gång. Då bör man emellertid uppmärksamma att Sveriges ungdomsorganisationers landsråd är en organisation för internationellt arbete. Jag ser att fröken Ljungberg nu skakar nekande på huvudet, men det står i varje fall så i landsrådets stadgar.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

Herr talman! Det finns kanske anledning att göra ett par reflexioner med anledning av fröken Ljungbergs inlägg. Såvitt jag förstår vill man här åstadkomma att Sveriges ungdomsorganisationers landsråd övertar den verksamhet som hittills bedrivits av statens ungdomsråd.

Men när man karakteriserar statens ungdomsråd som ett litet organ, bortser man helt från verkligheten. I ungdomsrådets representantskap är nämligen alla landets ungdomsorganisationer av någon betydenhet representerade. Varje organisation har en röst och kan alltså i ungdomsrådet ta ställning till den verksamhet som där skall bedrivas. Det har också sagts att rådet styr organisationernas verksamhet, men såvitt jag vet är det ingen annan ungdomsorganisation än Högerns ungdomsförbund som anser sig vara styrd av statens ungdomsråd. I hela planläggningen av rådets verksamhet deltar organisationerna. Man söker att så långt det över huvud taget är möjligt nå målet med gemensamma ansträngningar — organisationerna kommer överens om var en insats skall göras. Det gäller exempelvis upplysningsverksamhet om ungdom och alkohol, ett område där ungdomsorganisationerna kan ha intresse av att det verkligen inom medlemsorganisationerna bedrivs upplysningsverksamhet. I fråga om kommunerna och ungdomen försöker man komma överens om hur kommunerna på bästa möjliga sätt skall kunna engagera sig för att hjälpa ungdomsorganisationerna i deras arbete. Det sägs nu att denna verksamhet skulie kunna övertas av Sveriges ungdomsorganisationers landsråd.

Det är alltså målsättningen för Sveriges ungdomsorganisationers landsråds verksamhet. Att den verksamhet som statens ungdomsråd bedriver nu skulle kunna bedrivas i ungdomsorganisationernas landsråds regi förefaller mig i varje fall rätt verklighetsfränimande. Jag skall gärna medge att administrationskostnaderna kan tyckas höga. Kostnaderna avser personaloch expeditionskostnader. Men om rådet med fram gång skall fungera som ett kontaktoch serviceorgan åt organisationer, myndigheter och kommuner blir kostnaderna ofrånkomliga. Om det däremot hade gällt att fördela de anvisade medlen, hade givetvis situationen varit helt annorlunda. Till sist kanske det finns anledning framhålla att statens ungdomsråd inte disponerar över de anvisade medlen utan att dessa anvisas av Kungl. Maj:t först efter särskilda framställningar och prövningar av de ändamål för vilka medlen har äskats. Med det anförda ber jag alltså att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Carlstein och jag har ju haft en dialog i ämnet de senaste riksdagarna, och därför finns det egentligen inte så mycket nytt att tillföra denna debatt. Men eftersom jag i viss mån har blivit apostroferad kanske jag bör anföra några synpunkter. Det är alldeles riktigt som herr Bergman påpekat, att landsrådet i huvudsak har internationella uppgifter, men man sysslar ju även med en hel del som inte har absolut internationell anknytning. Att det har blivit så beror till stor del på att ett statligt organ inrättats som har övertagit viss verksamhet. Man har gjort denna arbetsfördelning i rent rationellt syfte. Jag förstår att herr Carlstein är nöjd med att vi har statens ungdomsråd. Herr Carlstein har av Kungl. Maj:t blivit utnämnd till ordförande i rådet, och jag kan här betyga att herr Carlstein säkerligen från sina utgångspunkter sköter denna uppgift på ett alldeles förträffligt sätt. Men i övrigt har vi ju en utveckling som innebär att vi låter de unga människorna här i landet få större och större inflytande. Åtminstone jag anser — och jag hoppas att exempelvis herr Carlstein delar min uppfattning — att en 18-åring skall ha rösträtt. Och då tycker jag att man även skall kunna låta svenska ungdomar få förtroendet att sköta vissa samhälleliga funktioner. Det är klart att den som har en socialistisk uppfattning och önskar en styrning, en dirigering av verksamheten, finner det fullt logiskt att ett statligt organ inrättas där vice ordföranden utses av Kungl. Maj:t. Detta statliga organ disponerar inte heller över anslagen — det gör Kungl. Maj:t, och anslagen får användas först efter framställning. För min del har jag en helt annan ideologisk utgångspunkt i detta fall. Jag har mycket större förtroende för svenska ungdomars och svenska ungdomsorganisationers möjligheter = att sköta dessa uppgifter. Vi har som sagt diskuterat frågan tidigare, och det finns väl ingen anledning att tugga om argumenten. Jag är ju inte längre i det läget att jag kan tala för Högerns ungdomsförbund, eftersom jag numera — med ålderns rätt — har lämnat förbundet. Men jag kan försäkra att Högerns ungdomsförbund åtminstone på min tid inte kände sig »styrt» av statens ungdomsråd, och det skulle förvåna mig om statens ungdomsråd fått en så förödande verkan på detta vitala förbund som herr Carlstein vill göra gällande. Herr Carlstein säger att detta inte är något litet organ, då det sitter en mängd människor i ett representantskap. I det fallet får man använda den ekonomiska måttstocken, och då måste vi säga oss att statligt organ som har 600 000 kronor att disponera i alla fall är ett rätt litet organ i vår samhällsapparat. Därmed vill jag inte alls förringa herr Carlsteins insatser som ledare för detta organ. Jag vill också understryka vad vi framhållit i motionen, nämligen att det måste vara något som inte fungerar som det skall då en tredjedel av de medel som disponeras går åt i administrationskostnader. Med detta ber jag, herr talman, att få

Herr talman! Jag är tacksam för den förklaring som herr Krönmark lämnat rörande uttrycket »ett litet statligt organ». Med det avses alltså att det är ett litet anslag vi disponerar över — det är beloppet som är litet i sammanhanget och inte representationen som är för ringa. Vi är sålunda överens om att samtliga landets ungdomsorganisationer har säte och stämma i statens ungdomsråd. Jag sade att Högerns ungdomsförbund känner sig styrt av statens ungdomsråd. Och jag kan faktiskt inte komma till någon annan slutsats när det gång på gång från högerhåll hävdas att statens ungdomsråd »styr» organisationerna. När man tar del av den artikel som varit införd i Ung höger får man också intrycket att förbundet på sätt och vis känner sig styrt av statens ungdomsråd. Det är detta jag önskat lägga till rätta. Jag tror inte alls att organisationerna på något sätt känner det så, att statens ungdomsråd styr deras verksamhet. Och både Sveriges ungdomsorganisationers landsråd och Högerns ungdomsförbund åtnjuter ju, herr Krönmark, ett omfattande statligt stöd. Anslaget till statens ungdomsråd är det lilla beloppet — de stora pengarna går direkt till organisationerna, och staten lägger sig inte i hur organisationerna förfogar Över dessa medel. Vederbörande organisationer får använda medlen på det sätt som de anser vara effektivast och bäst. Meningen är att statens ungdomsråd skall göra en insats på de områden där organisationerna kan anses ha gemensamma intressen och alltså skulle kunna samordna och på det sättet förbilliga exempelvis produktionen av ett visst upplysningsoch faktamaterial; som ett exempel har jag tagit informationsverksamheten »Ungdom och alkohol».
Herr talman! Jag känner ett visst behov av att i denna debatt få betona att jag inte kan dela fröken Ljungbergs och herr Krönmarks uppfattning om statens ungdomsråd; jag har sagt det i kammaren vid något tidigare tillfälle och vill göra det nu också. Jag anser det oriktigt att fortsätta med kritiken mot statens ungdomsråd när det ändå har vidtagits en del åtgärder till effektivisering av dess verksamhet. För det första har man ändrat på den organisatoriska uppbyggnaden av rådet. Jag avser rådets nya sammansättning i toppen, såvitt jag förstår en åtgärd i effektiviseringssyfte. För det andra har det skapats ett slags konkretion i rådets uppgift. Ordföranden i statens ungdomsråd herr Carlstein antydde detta när han talade om utarbetade riktlinjer som nu föreligger i fråga om upplysning i alkoholfrågan till ungdom. Det har för all del dröjt bra länge innan detta material presenterats. Men jag gör gällande att numera finns en bättre verklighetsanknytning och konkretisering av arbetsuppgifterna för ungdomsrådet än tidigare. Jag skulle i detta sammanhang gärna ha velat se eit utspel från ungdomsrådet i den extra aktuella upplysningsfrågan vad det gäller ungdomen, nämligen i narkotikafrågan, i vilken snart sagt alla statliga och även kommunala organ nu börjat röra på sig. I varje fall känner jag inte till att statens ungdomsråd har tagit upp denna fråga och planerat någon upplysningskampanj, alltså initierad från statens ungdomsråd men verkställd av ungdomsorganisationerna — det är ju så det är tänkt att rådet skall arbeta. Jag tror alltså att rådet har kommit bättre i spår än tidigare såsom ett serviceorgan åt ungdomsorganisationerna. Då t.o.m. herr Krönmark har sagt att Högerns ungdomsförbund icke känner sig styrt av ungdomsrådet, förmodar jag att inte heller övriga ungdomsorga nisationer gör detta. Vad är det vi egentligen då diskuterar? Att ungdomsrådet ger service åt ungdomsorganisationerna kan jag inte se något fel i; jag tycker snarare att detta är en behjärtansvärd verksamhet.

Herr talman! Herr Carlstein framhöll att betydligt mycket mera pengar för ungdomsverksamhet här i landet går direkt till ungdomsorganisationerna än till statens ungdomsråd. Det är just därför jag anser att detta anslag i och för sig är överflödigt, eftersom det är de andra pengarna som verkligen betyder någonting. Det finns egentligen ingen annan motivering för statens ungdomsråd än att man från statligt håll skall ha en viss möjlighet att dirigera den ungdomsverksamhet som bygger på fria organisationer. Herr Carlstein drog upp exemplet med de rekommendationer som lämnats ut angående kommunernas stöd till ungdomsorganisationerna. Det finns ingen anledning att diskutera denna sakfråga, ty också därvidlag har herr Carlstein och jag skilda principiella uppfattningar och får väl respektera varandras åsikter i detta fall. Men eftersom det gäller så kontroversiella frågor och eftersom det i statens ungdomsråd finns medlemsorganisationer som har en absolut avvikande uppfattning, så tycker jag att det ur demokratisk synvinkel är nödvändigt att dessa frågor får nyanserat diskuteras. Det råder exempelvis inom Högerns ungdomsförbund en reaktion mot den anordning som här föreslagits; av ideologiska skäl har man svårt att förlika sig med denna. Därigenom kan också förklaras den aktivitet som förekommit ifrån det hållet och som vi egentligen bör vara glada åt. Det skulle vara förskräckligt, om enbart existensen av ett statens ungdomsråd får till konsekvens att det blir tyst i ledet. För statens ungdomsråd bör det vara angenämt att konstatera att herr Wiklund i Stockholm numera stöder rådet, och om detta i någon mån kan kompensera det bristande stödet från Högerns ungdomsförbund, gratulerar jag herr Carlstein.

Vi har fått många prov på hur organisationerna värdesatt denna utredning. Nu finns det en organisation bland de 50 riksorganisationerna som inte tycker om detta, nämligen den i vilken herr Krönmark tidigare varit förbundsordförande. Menar då herr Krönmark att vi skall avstå från att göra insatser på detta område av hänsynstagande till Högerns ungdomsförbund? Här får man väl arbeta precis som på andra samhällsområden, d. v. s. man tar vederbörlig hänsyn till den uppfattning som minoriteten kan ha. Men att man skulle avstå från att agera på ett sätt vilket för alla andra landets ungdomsorganisationer har stor betydelse, enbart därför att Högerns ungdomsförbund inte accepterar detta, är väl att begära alldeles för mycket.
Herr talman! Jag beklagar att jag tvingas att ta kammarens tid ytterligare i anspråk, men herr Carlsteins senaste yttrande uppkallade mig på nytt. Det är klart att man i en organisation som bygger på medlemskap måste iaktta demokratiska former och att minori teten måste acceptera majoritetens beslut, även om minoriteten fördenskull inte behöver ändra uppfattning. Nu är det dock principiellt sett en väsentlig skillnad mellan detta och exempelvis Högerns ungdomsförbunds inställning i den fråga det här gäller. Om man teoretiskt sett skulle kunna tänka sig att denna fråga aktualiserats i Sveriges ungdomsorganisationers landsråd, där det sitter en styrelse helt och hållet vald av ungdomsorganisationerna själva, hade man där kunnat på ett helt annat sätt påverka frågans lösning; vid ett styrelsesammanträde i ett slutet rum, bör det alltid finnas möjligheter till jämkningar. Statens ungdomsråd däremot är uppbyggt som ett representantskap med en styrelse, där det finns en enda representant för den borgerliga sidan av de politiska ungdomsorganisationerna. Där har sålunda inte Högerns ungdomsförbund haft några reella möjligheter att göra sitt inflytande gällande, och då är det, herr Carlstein, rätt naturligt att man efteråt reagerar. Vi är väl så till vida överens om att vi vill ha en så god ungdomsverksamhet som möjligt. I varje fall säger mig mina erfarenheter att ungdomsorganisationernas arbete inte kan värdesättas för högt. Men då bör vi också låta organisationerna få ett direkt samhällsansvar. Tag bara en sådan sak som att herr Carlstein sitter som ordförande i statens ungdomsråd inte därför att han är en förträfflig person — jag hoppas givetvis att det också är en av anledningarna! — utan därför att han är utnämnd av Kungl. Maj:t. Jag anser att ungdomsorganisationerna bör ges fullt förtroende och att ledningen av verksamheten bör anförtros åt Sveriges ungdomsorganisationers landsråd. Det blir naturligtvis även då administrationskostnader, men med mina ideologiska utgångspunkter föredrar jag en sådan anordning och jag kommer att förfäkta den meningen även i fortsättningen.
Herr talman! Herr Krönmark talade i sitt förra inlägg om dirigering av ungdomsverksamheten och ungdomsorganisationerna från statens ungdomsråd. Jag har inte uppfattat att det förekommer någon sådan dirigering. Om så skulle vara fallet, skulle även jag reagera bestämt däremot. Statens ungdomsråd erbjuder i stället numera organisationerna vissa tjänster, och det är därför jag hittills har ansett mig kunna ställa mig bakom rådets verksamhet. Jag hoppas att jag kan göra det även i fortsättningen. Blotta existensen av statens ungdomsråd kan väl ändå inte ta bort ansvarskänslan hos ungdomsorganisationerna? Någon formulering i herr Krönmarks senaste anförande tydde på att han ansåg detta.

Herr talman! Bidrag till hjälpmedel åt handikappade har nu utgått i ungefär trettio år. Under de senaste tio åren har anslaget ökats mycket snabbt. Departementschefen föreslår i år ytterligare höjning med 5 miljoner kronor till 33 miljoner kronor. Utskottet tillstyrker enhälligt detta anslagsäskande. Det finns flera anledningar till att detta anslag måste öka år från år. dikappade har visat sig vara mer och mer betydelsefullt både för det individuella = rehabiliteringsfrämjandet och för samhället självt, framför allt ur produktionsfrämjande synpunkt. Därtill kommer att antalet handikappade tyvärr ökar år från år. Det finns många anledningar därtill; bl.a. har trafikolyckorna sin andel i ansvaret för det ökade antalet handikappade. Vi högerrepresentanter i statsutskottet har knutit en reservation till utlåtandet på den här punkten. Jag förstår inte varför vi blev ensamma om denna reservation. Det är verkligen ingen partiskiljande fråga som behandlas där.

Man konstaterade därvid att det kunde finnas anledning till en förändring av själva bidragsbestämmelserna. Statsutskottets förslag grundade sig på vad som sagts i propositionen, och propositionen i sin tur hade tagit upp en skrivelse från De handikappades centralkommitté i oktober 1964. Jag måste i detta sammanhang få citera en del av vad De handikappades centralkommitté där anförde: »De nuvarande bestämmelserna begränsar möjligheten till ordination av en rad behövliga hjälpmedel som finns i öppna handeln.

Däremot var medicinalstyrelsen tveksam om hur utformningen av bestämmelserna borde ske; man befarade stora kostnadsökningar. Jag är också övertygad om att bestämmelserna kan leda till kostnadsökningar, men den risken får vi ta. Det är dessa tankegångar vi har velat aktualisera i motionen och föra vidare. Det hastar på den här punkten, därför att den tekniska utvecklingen går så oerhört snabbt, Statliga åtgärder av olika slag måste sålunda alltid tid efter annan omprövas, allteftersom utvecklingen skrider framåt, och detta gäller i hög grad här. Vi motionärer och reservanter har helt och hållet anslutit oss till handikapporganisationernas synpunkter på frågan om bidrag till hjälpmedel för de handikappade. I motionen har vi framför allt pekat på tre villkor som måste beaktas i samband med rehabiliteringsarbetet. Det första är att forskning och teknik måste fortlöpande utnyttjas i utvecklingsarbetet.

Det andra villkoret är en produktion i serier av hjälpmedel, som är nödvändig för att ge ett något så när gynnsamt ekonomiskt utbyte. Även detta sysselsätter man sig med i SVCR, och jag tror att därvidlag SVCR:s internationella arbete och kontakter spelar en synnerligen stor roll. Detta är en verksamhet som också får stöd från staten i samband med andra anslag. Så kommer det tredje och sista villkoret: de handikappade måste ha möjligheter att tillgodogöra sig förbättringarna av för dem avsedda hjälpmedel. Allt detta är vi väl ganska eniga om. Men man måste tyvärr konstatera att bidragsbestämmelserna inte helt har aktualitet i dagens läge. Det är framför allt på två punkter som vi anser att en omprövning av bestämmelserna är nödvändig. Det sägs där för det första att de handikappade skall behöva hjälpmedel av ortopediska skäl.

Medicinalstyrelsen måste avstå från att bevilja sådana bidrag med motiveringen att det inte är ortopediska skäl som motiverar behovet. För det andra — och det är kanske ännu mer påfallande — sägs det i bestämmelserna att bidragsberättigade hjälpmedel skall vara särskilt avsedda för handikappade. Det är väl framför allt härvidlag som den tekniska utvecklingen har löpt förbi bestämmelserna. Denna bestämmelse har sålunda haft till konsekvens att ett i tidningarna mycket omtalat hjälpmedel inte har kunnat godkännas av medicinalstyrelsen — åtminstone inte ännu, såvitt jag vet.

Detta hjälpmedel, som ju skulle innebära en revolution, för många polioskadade och andra med andningsförlamningssvårigheter, blir nu alltför dyrbart för dem. Det har sagts att till rullstolen kan man få bidrag men inte till respiratorn, därför att det gäller en sjukvårdsuppgift. Men det är ju kombinationen av respiratorn, kopplad till elsystemet och rullstolen, som ger det intressanta nya hjälpmedlet. Ett annat exempel som vi har tagit upp i motionen är den s.k. sugoch blåsskrivmaskinen. Det är över huvud taget utomordentligt intressant att se vilken roll elektrotekniken spelar i fråga om hjälpmedel för handikappade.

Det mesta av det nya kommer ju med på medicinalstyrelsens hjälpmedelslista, som förändras och ökas ut — det vill jag skjuta in här. Därvidlag följer man verkligen med utvecklingen. Men låt mig ta exemplet med den här egenartade skrivmaskinen.

Detta är praktiskt prövat. Men då kommer besvärligheterna med bidragsbestämmelserna in i bilden igen.

Sådana kombinationsapparater bör kunna anses vara av den arten, att man skall kunna få bidrag för dem.

Jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna biträda detta förslag. Vi har ingen anledning att vänta på denna punkt, och jag vädjar därför till regeringen att ompröva bestämmelserna, så att anslaget kan bli mera rationellt utnyttjat. Sedan ärendet behandlades i utskottet har jag av utskottskansliet fått en upplysning som jag beklagar inte tidigare förelegat, ty det är möjligt att utskottets ställningstagande i så fall kunnat bli annorlunda.

Nämnden skall, enligt vad jag har fått veta, vid sammanträdet den 13 mars ha beslutat rekommendera medicinalstyrelsen för det första att sammansatta hjälpmedel såsom sugoch blåsskrivmaskin samt rullstol med respirator bör anses som en enhet, och för det andra att villkoret att de s.k. ADL-hjälpmedlen skall vara särskilt avsedda för handikappade bör tas bort. Nu håller väl medicinalstyrelsen på att överväga denna rekommendation, och jag kan inte förstå annat än att ett bifall till reservationen skulle vara helt i linje med vad hjälpmedelsnämnden åyftat. Herr talman! Jag ber att med denna motivering få yrka bifall till reservationen nr 6.

Herr talman! Jag skall efter fröken Ljungbergs mycket ingående anförande fatta mig mycket kort, men jag har ett behov av att framhålla vissa saker. De olika hjälpmedel som kostnadsfritt står till förfogande för handikappade är i dag självfallet ett mycket viktigt led i samhällets åtgärder för att underlätta de handikappades livsföring, och bidragsrätten har också successivt utvidgats. Låt mig bara nämna att anslagen har tredubblats på fem år. Det är riktigt som fröken Ljungberg säger att framstegen inom medicin och teknik i dag öppnar nya möjligheter att vidareutveckla dessa hjälpmedel. Detta i sin tur framtvingar en fortlöpande anpassning av bidragsbestämmelserna. Med hänsyn härtill fick regeringen 1965 riksdagens bemyndigande att vidta sådana ändringar i bidragsgivningen som kunde befinnas befogade, och med stöd av detta bemyndigande genomfördes 1966 bl.a. en genomgripande utvidgning av ordinationsrätten. Fröken Ljungberg meddelar nu att hjälpmedelsnämnden har tagit upp vissa av de frågor som omnämnts i motionen, Herr talman! Låt mig tillfoga till protokollet att även jag har erfarit att hjälpmedelsnämnden nu <aktualiserat nya ändringar i bidragsreglerna som bl.a. avser de frågor som berörs i motionerna, däri inbegripet frågan om de s. k, kombinationshjälpmedlen. Dessa förslag behandlas nu i medicinalstyrelsen. Dessutom bör observeras att prövningen av de grundläggande principerna beträffande kostnadsfria hjälpmedel för handikappade ingår i det utredningsarbete som bedrives av handikapputredningen. Jag vill, herr talman, med andra ord säga att vad fröken Ljungberg här så vältaligt yttrade sig om är i hög grad under observation och att vi kan räkna med en fortsatt utveckling på detta område.

Herr talman! Jag är mycket tacksam för vad statsrådet här sagt. Det förefaller mig som vi är överens, utom möjligen på en enda punkt. Det är riktigt som statsrådet Aspling framhåller att förändringar har inträffat sedan 1965; ordinationsrätten har vidgats, och hjälpmedelslistan har successivt utökats.

Tvärtom tror jag att det skulle ligga helt i linje med de intentioner som statsrådet berörde, om även riksdagen uttalar ett önskemål att dessa frågor blir föremål för en prövning så snart som möjligt.

Herr talman! Jag vill gärna notera detta och understryka min glädje över att så är förhållandet. Det betyder fortfarande för mig att jag tror att ett positivt riksdagsbeslut till denna reservation kommer att hjälpa statsrådet Aspling i hans arbete med detta ärende.
Herr talman! Jag måste också hjälpa herr statsrådet med en liten detalj i hans anförande. Eftersom han tillhör första kammaren kunde han inte yrka bifall till utskottets hemställan och jag vill alltså göra detta. Jag har därutöver ingen anledning att göra några kommentarer utan hänvisar till den debatt som förts i ärendet.

Herr talman! Jag vill först uttrycka min tillfredsställelse över att anslaget till hjälpmedel för de handikappade ökats med 5 miljoner kronor. Jag tror ändå inte att beloppet täcker det behov som föreligger, men vår strama budget ger inte möjlighet till att gå längre i år. Stödet till de handikappade måste intensifieras, och vad det främst enligt min mening gäller är forskningen på protesområdet, så att de människor som mist ben eller armar inte skall vara strandsatta utan i någon mån kunna arbeta och föra ett normalt liv. Vi har kommit en bra bit på detta område, men för en grupp handikappade har utvecklingen inte nått så långt som man skulle önskat. Det är en grupp som befinner sig i ett akut läge, nämligen de barn som vi brukar kalla de neurosedynskadade — till antalet något över ett hundratal, i vårt land. Många av dem har varken armar eller ben. Dessa barn börjar nu komma upp i skolåldern — ett av dem skall börja skolan i höst — och deras utveckling i psyskiskt avseende gör att de gott kan följa undervisningen i grundskolan. Vad som saknas är forskning, möjligheter och resurser för att få fram ändamålsenliga proteser. Det är självklart att problemet blir mer komplicerat då det gäller barn som växer. Deras utveckling måste ju följas kontinuerligt, inte bara varje år utan varje halvår. Vi förstår att det är oerhörda kostnader som är förbunda med en sådan kontinuerlig kontroll. Jag vill bara ha sagt till protokollet, att jag önskar att regeringen skall ha sin uppmärksamhet riktad på detta område mer än vad som tidigare varit fallet, så att de neurosedynskadade barnens behov inte blir eftersatta i den utveckling som pågår på detta område. Jag hoppas innerligt att forskningen intensifieras. I varje fall får inte forskningen avstanna på grund av brist på medel.

Herr talman! Jag är tacksam för detta meddelande. Det forskningsarbete statsrådet nämner har tydligen påbörjats i dessa dagar — jag har inte tidigare sett någonting om det — men om så är fallet så är det endast att notera med glädje. Jag hoppas att socialministern, som jag förstår är intresserad av denna utveckling, med sin pondus skall verka för att utvecklingen inte avstannar. Hittills har vi ändå inte sett den utveckling som vi skulle ha önskat.

Herr talman! Arbetarskyddsoch arbetsmedicinfrågorna växer i betydelse från år till år. Samhällsutvecklingen verkar i den riktningen. Människan står i dagens samhälle inför ständiga omställningsoch <anpassningsproblem. Strukturrationaliseringen, den tekniska utvecklingen och automationen förändrar snabbt arbetet, dess uppläggning, innehåll och påverkan. Arbetsgemenskapen och de mänskliga relationerna på arbetsplatserna påverkas i stor utsträckning av denna utveckling. Samtidigt som tekniken eliminerat tungt lyftningsarbete och andra fysiskt förslitande sysslor har arbetet blivit sådant, att det i allmänhet kräver mer psykisk anspänning. Ett och samma arbete har ofta under loppet av några år helt ändrat karaktär, kanske blivit mera monotont och fått ett annat innehåll. Nu ställs ofta helt andra krav på speciell yrkesskicklighet. Inte sällan blir det också fråga om byte av arbetsplats och arbete i en helt ny arbetsmiljö. Att detta leder till anpassningssvårigheter och psykiska störningar är allmänt bekant. Det har talats mycket om dessa anpassningsproblem, men forskningen har på det viktiga arbetspsykologiska området endast delvis blivit tillgodosedd. När det arbetsmedicinska institutet tillkom förra året, föreslogs från vårt håll att arbetspsykologin och sociologin skulle få en särskild forskningsavdelning inom institutet, något som vi anser vara synnerligen angeläget. Vi återkommer med samma krav även i år. Jag får tillfälle att på den punkten ställa ett yrkande längre fram under debatten. En arbetsmiljöfråga som wvi anser behöva bli föremål för särskild uppmärksamhet är bullret på arbetsplatsen. Den frågan behandlas under punkten 111. Med ökad användning av maskiner, vilka blir alltmer snabbgående, blir bullret en allt allvarligare yrkesskaderisk. Vi refererar i vår motion till en artikel i Industrias decembernummer förra året, av vilken framgår att en läkare vid en verkstad konstaterat att bara en fjärdedel av de anställda på verkstaden har normal hörsel. Närmare 20 procent har så grava hörseldefekter, att deras förmåga att uppfatta tal påverkas. Vid vissa arbetsplatser, t.ex. gruvor, plåtslagerier och pappersbruk, kan man finna ännu högre skadefrekvenser. Moderna byggnadsmaterial, t.ex. betong, förstärker ofta bullereffekten, som inte bara leder till bullerskador, bullerdövhet, utan även verkar tröttande och förslitande på arbetstagarna och försvårar och begränsar deras möjligheter till yrkesval vid omskolning i händelse av friställning. Det är angeläget att dessa frågor utan tidsutdräkt blir föremål för energiska åtgärder. För det första måste enligt vår mening normer för skadligt buller fastställas, vilket bör ske på internationell nivå med hänsyn bl.a. till importen av maskiner. För det andra bör arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen få större inslag av sakkunskap på det akustiska området för att vid granskning av nyoch ombyggnadsplaner samt inspektion av arbetsplatser kunna göra effektiva insatser. Nödig uppmärksamhet bör i det sammanhanget ägnas tillgången på teknisk utrustning för registrering av buller störningar. Utskottet har — det vill jag gärna betyga — behandlat dessa frågor med stort allvar. Men då man anser att det redan tagits så betydande initiativ i frågorna att någon riksdagens åtgärd inte är påkallad, måste jag hävda en annan mening. Jag noterar visserligen med tacksamhet de initiativ som tagits, men anser frågorna vara av sådan angelägenhetsgrad, att riksdagen bör göra allt för att snabbt nå en lösning. Jag ber därför att få yrka bifall till motionerna I: 526 och II: 663 i berörda delar.
Herr talman! Föregående talare noterade med viss tacksamhet att utskottet, som han sade, tagit med stort allvar på denna fråga. Och när den reflexionen görs av en motionär blir man ju glad, särskilt som den motion det gäller inte tillstyrkts. Såsom framgår av utlåtandet upptar yrkandet i de aktuella likalydande motionerna flera avsnitt — det gäller dels att erhålla mera medel för att kunna fastställa normer för bullrets störande inverkan, dels att få till stånd en aktivitet för att förhindra skadeverkningar av buller. Det noteras i utlåtandet att Kungl. Maj:t ställt 100 000 kronor till förfogande för en särskild arbetsgrupp som nu utvecklar stor aktivitet på området, och det finns anledning förvänta att arbetsgruppens verksamhet kommer att ge praktiska resultat. Men det är som herr Westberg sade: det finns en mängd saker som inte är klarlagda — man har ännu inte kommit överens om normerna. Det pågår ett internationellt arbete på fältet, och det gäller att inte rusa i väg och handla innan vi något så när vet om vi handlar rätt. Det är sådana skäl som legat bakom utskottets yrkande om avslag på motionerna, och jag hemställer om bifall till autskottets förslag.

Herr talman! Den kommunistiska riksdagsgruppen har också i år tagit upp frågan om nödvändigheten av en upprustning av arbetarskyddet samt en förstärkning och en viss omorganisation av yrkesinspektionen. Det sker i de likalydande motionerna 1:89 och II: 121. Motionerna inleds med några drastiska erinringar, som jag tar mig friheten citera: »Ett olycksfall i minuten under 9 timmar per arbetsdag inträffar i det svenska arbetslivet. Varje dag omkommer i arbete statistiskt i genomsnitt 2,0 människor per dag eller 500 per år. 2260 blir invalider per år eller 9 per dag, totalt inträffar 130 835 olycksfall per år inom industrin eller ca 1 fall i minuten.» I kronor betyder olycksfallen i arbetet en årlig förlust för det svenska näringslivet på 750 miljoner kronor. Olycksfall i arbete samt sjukdom kostar t.ex. byggnadsindustrin 100 miljoner kronor årligen. Ytterligare fakta kan anföras, men jag skall inte göra några upprepningar. Dock kan jag inte underlåta att understryka att stora personliga förluster och tragedier även kommer in i bilden. Jag vill också redovisa en uppgift, som nyligen förekommit i pressen, om vad en ordentlig satsning på arbetarskyddet kan leda till. Vid Kockums mekaniska verkstad pressade man ned antalet olycksfall per år från över 50 till 20 per 100 arbetare. I dag är man nere i 3, men tyvärr förhåller det sig inte så överallt. En av delfrågorna i detta stora problemkomplex gäller förstärkningen av yrkesinspektionens resurser. Till arbetarskyddsproblemen i övrigt ges det tillfälle att återkomma i flera senare sammanhang. När utskottet förra året avstyrkte vår motion om förstärkning av yrkesinspektionens resurser gav man som motivering härför sådana skäl som i varje fall jag finner saknar kontakt med verkligheten. Man sade att eftersom vederbörande myndighet inte hade begärt några medel till nya tjänster fanns det ingen anledning att tillstyrka förslaget i vår motion om personella förstärkningar. I år, herr talman, ligger det annorlunda till, eftersom arbetarskyddsstyrelsen har begärt elva nya tjänster. Departementschef och utskott har prutat ned denna begäran till sex tjänster. Ekonomiskt sett rör det sig egentligen om en struntsumma, men vad betyder denna nedprutning i praktiken? Det måste väl ha varit den starka fackliga opinionen som pressat fram frontförändringen = arbetarskyddsstyrelse—regering och riksdagsutskott. Vi kan inte se några skäl till att i detta fall avvika från arbetarskyddsstyrelsens förslag. Socialministern meddelar i propositionen att den genomsnittliga tiden mellan besöken på samma arbetsställe sedan 1950-talet har förlängts från 2,4 till 3,4 år. Är det alltså nu bara fråga om en viss återhämtning av en inträdd försämring? Vore det inte hög tid att i dag, mot bakgrunden av de 120 000 olycks fallen per år, gå in för en verklig för bättring av arbetarskyddet? Vore det inte hög tid att vi alla insåge att arbetarskyddet måste hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen inom näringslivet? Förra årets fackliga kongresser — inte minst LO-kongressen — ger ett utomordentligt material från det mest sakkunniga håll man gärna kan tänka sig, nämligen den fackKga rörelsen och dess expertis. Detta material belyser behovet av en kraftig upprustning av arbetarskyddsverket och yrkesinspektionen. I LO-ledningens utlåtande över motioner, bl.a. från Metallindustriarbetareförbundet, erinras om den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1964, innebärande att arbetarskyddslagens tillämpningsområde utvidgades med stora arbetstagargrupper inom den statliga och kommunala förvaltningsverksamheten. LO hade då sagt ifrån att detta krävde att tillsynsorganen fick den personalförstärkning som dessa ökade arbetsuppgifter klart motiverade. Så sent som förra året kunde man emellertid i LO:s yttrande läsa den lakoniskt korta meningen: »Någon sådan personalförstärkning har ännu ej skett.» Det var år 1966. Nu, år 1967, skall alltså något hända på detta område. Vad som skall göras är dock starkt nedprutat av regering och utskott. Av de elva tjänsterna har dessa funnit sig föranlåtna att biträda endast sex. Till vad jag tidigare sagt kommer ytterligare en stor mängd nya problem som finns i arbetslivet i dag. Jag skall inte gå in på dem här, ty det är inte rätt tillfälle; jag skall bara nämna begreppet kemiska preparat, så förstår alla vad jag avser. Allt detta talar för en starkare satsning på arbetarskyddet. Herr talman! Låt mig också beröra frågan — som är upptagen i vår motion — om Ööverförande av vissa specialinspektioner till arbetarskyddsstyrelsen, däribland sprängämnesinspektionen. Jag undrar om utskottets talesman kan förklara varför detta krav fortfarande skall nonchaleras. Det har rests upprepade gånger vid sprängämnesfabriken i Gyttorp. Bland annat har man gjort det i en motion till LO-kongressen förra året. Märk väl att LO-kongressen då stödde detta krav! Den uttalade också att man ville erinra om sina skrivelser till cheferna för både handelsoch socialdepartementen i denna fråga, och man reste där ånyo krav på en utredning angående ett sådant överförande. Kan några som helst sakliga motiv åberopas mot den fackliga rörelsens krav på en sådan åtgärd som vi nu önskar? Såväl elinspektionen som sprängämnesinspektionen berör delar av ett och samma arbetsfält, nämligen det svenska arbetslivet. En ändamålsenligt uppbyggd yrkesinspektion måste vara samordnad och enhetlig. Det räcker inte med att Kungl. Maj:t utfärdar bestämmelser om förbättrad kontaktverksamhet mellan sprängämnesinspektionen och anbetsmarknadsparterna såsom utskottet tycks tro att döma av dess skrivning i detta utlåtande. Yrkandet i vår motion i år i denna fråga är sakligt starkt underbyggt och har stor resonans inom hela den fackliga rörelsen. Med vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till motionerna 1:89 och 11: 121.
Herr talman! Jag tror inte att jag kan ge fru Ryding ett tillfredsställande svar på de många saker som fru Ryding frågade om. Det är mycket som en utskottets talesman inte vet, även om han gör vad han kan för att försöka ge ett motsatt intryck. Vid behandlingen i utskottet av frågan om en samordning av arbetarskyddet mellan de olika specialinspektionerna kunde konstateras, att en sådan samordning i och för sig är önskvärd men att den stöter på en rad praktiska svårigheter. Specialinspektionerna har andra funktioner, och detta medför att det administrativt och organisatoriskt blir besvärligt att ordna så, att allt som har med arbetarskydd att göra skall ligga under = arbetarskyddsstyrelsen. LO:s arbetarskyddskommittés förslag om ett särskilt förtroenderåd även för sprängämnesinspektionen enligt ett likartat mönster som på annat håll tillgodosågs redan i mitten av förra året. Helt stilla står det alltså inte då det gäller att få till stånd en likformig behandling och arbetsrutin på skilda områden, även om vi har skilda administrativa organ. Beträffande tjänsterna vill jag säga att det naturligtvis hade varit bra att få elva tjänstemän i stället för sex.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
Herr talman! Ett yttrande av fru Ryding ger mig anledning att påpeka att enligt arbetarskyddslagstiftningen fungerar sprängämnesinspektionen som yrkesinspektion för sprängämnesfabrikerna och är i detta avseende underställd arbetarskyddsstyrelsen. Jag skall inte ta upp någon debatt med fru Ryding på denna punkt, eftersom jag så småningom i denna kammare skall besvara en interpellation av herr Axel Jansson och då får tillfälle att återkomma till frågan. Låt mig endast tillägga att regeringen har vidtagit olika åtgärder bl.a. för att förbättra kontakterna mellan arbetar

Herr talman! Inte heller i år har man från departementschefens eller utskottets sida tillmötesgått arbetarskyddsstyrelsens mångåriga begäran om att räkna upp anslaget till undervisningsoch upplysningsverksamhet med 50 000 kronor. Vi har begärt detta i vår motion 11: 55. Det gamla anslaget på 100 000 kronor anser utskottet fortfarande vara godtagbart, trots att anslaget varit oförändrat sedan budgetåret 1959/60. verkspropositionen och utskottet i utlåtandet här i dag talar om hur mycket pengar man ställer till förfogande från annat håll till undervisning i arbetarskyddsfrågor. Jag förstår mycket väl att detta är erforderligt. I sak vänder jag mig naturligtvis inte heller mot detta, men det kan inte vara något försvar för att man år efter år avslår arbetarskyddsstyrelsens begäran om höjning av det ursprungliga anslaget för denna post. Det är ju inte bara ofog när arbetarskyddsstyrelsen år efter år anser, att anslaget är för litet därför att det förblir helt oförändrat. De siffror, som utskottet nu har redovisat för vad som kommer från annat håll ger så att säga svart på vitt på att anslaget är för litet. Det framgår av utskottsutlåtandet att bara under 1966/67 har inte mindre än 119 000 kronor ställts till förfogande från annat håll, d.v.s. mer än hela det ursprungliga anslaget för verksamheten. Dessutom säger man att avsevärda bidrag lämnas till denna verksamhet från arbetsmarknadens parter. Skall det finnas ett särskilt anslag för verksamheten som omfattar undervisning och upplysning beträffande arbetarskydd, måste man väl se till att anslaget inte ständigt minskar och krymper till en obetydlighet. Att kunna arbeta något så när planmässigt med ett så litet anslag och alltid vara hänvisad att lita till mer eller mindre tillfälliga anslag från andra håll är väl också rätt svårt. Under förra årets riksdag, då vi också hade en motion i samma fråga liksom under tidigare år, hade vi sällskap med ett stort antal ledamöter i kammaren, som med dåvarande riksdagsmannen Lassinantti i spetsen också ville höja anslaget till 150 000 kronor. Vid voteringen förra året visade det sig att 100 ledamöter i denna kammare önskade denna höjning med 50 000 kronor, under det att 105 röstade mot och 9 avstod från att rösta. I år är vi ensamma om motion i samma fråga. Herr Lassinantti har, som vi alla känner till, lämnat riksdagen för andra uppgifter, men det är lika angeläget nu att få en rätsida på denna anslagssumma. Därför ber jag, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till motion II: 55.
Herr talman! Det förvånar mig, herr talman, vilken felaktig syn på pengar som fru Ryding har. Det är väl helt ointressant vilka olika poster pengarna kommer från, bara de kommer fram. 119 000 kronor mera än vad som finns upptagna under denna anslagsrubrik kommer under innevarande år att stå till förfogande för detta ändamål. Jag vet inte — och inte kan man heller fråga någon om det och få ett riktigt svar — om det är en följd av voteringen i detta ärende förra året. Men den vägen står alltså öppen. Pengarna kommer emellertid inte från arbetsmarknadsorganisationerna, utan det är pengar från andra anslagsposter. Detta tycker jag är en praktisk lösning. Skulle man ta med beloppet här, skulle det kanske innebära en minskning med motsvarande belopp på andra anslagsposter, och det ändrade alltså ingenting i sak. Detta är, såvitt jag kan bedöma, tillräckligt skäl för mig att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan inte dela herr Bergmans uppfattning att det skulle vara en praktisk lösning att låta det systemet slå igenom, att bidrag till ett visst ändamål skulle lämnas än från den ena och än från den andra anslagsposten. Jag sade också i mitt första anförande, att jag i sak inte har någonting att invända mot det i detta fall, eftersom jag ansåg det vara erforderligt. Även om jag alltså i detta konkreta fall anser det nödvändigt tycker jag inte att man bör förfara på det sättet generellt; man måste ju veta vilka pengar man har att arbeta med, så att man kan hålla sig inom den ramen för planeringen. Att man sedan kan få ytterligare bidrag till en så viktig verksamhet som upplysning i arbetarskyddsfrågor är ju bara bra, antingen detta nu är en följd av förra årets votering eller inte. Men den enda konsekventa följden vore att man bifölle vår motion och verkligen tillstyrkte de 50 000 kronor som arbetarskyddsstyrelsen nu år efter år har begärt.
Jag är på det klara med att detta inte skall vara ett normalt förhållande och gälla alla anslagsposter i statsbudgeten. Men om det finns någon post beträffande vilken man har en önskan om en viss utveckling och det kan möta svårigheter att vidga anslagsramen och man då kan lösa problemet praktiskt på det sätt som här sker, är väl detta ingenting att se snett på.

Herr talman! På denna punkt föreligger till behandling en motion som är väckt av fru Skantz i denna kammare och fröken Mattson i första kammaren. Motionärerna har tagit upp till diskussion relationen mellan samhällets stöd till bosättning och den ekonomiska situation som de unga par befinner sig i som skall sätta bo i dagens samhälle. Det konstateras att ungdomarna när de gifter sig är yngre än i tidigare generationer och att de ofta har en lång studietid som har lett till att deras ekonomi blivit svag. Emellertid konstateras också, och det är en viktig faktor i detta sammanhang, att de ofta utöver kostnaden för inventarier, möbler och sådant även måste vidkännas en stor utgift för insats till en lägenhet. Motionärerna vill därför ha en omprövning av hjälpen till bosättning. Dessutom har de tagit upp frågan om rådgivningen till de unga som skall sätta bo och vill koppla ihop rådgivningen med förmedlingen av bosättningslånet. Man tänker sig att det skall finnas sak kunniga rådgivare såsom ortsombud beträffande bosättningslånen och pekar på bosättningsoch hemkonsulenterna som lämpliga härför. Jag vill gärna säga att jag instämmer i de synpunkter som framförts i motionen. Jag har själv motionerat i dessa stycken förut. Nu har utskottet beslutat föreslå riksdagen att skriva till Kungl. Maj:t i denna fråga, och det brukar ju vara en ganska tillfredsställande lösning och hälsas med en viss glädje av motionärer. Jag kan emellertid inte finna att det är så helt med den saken i detta sammanhang, därför att den motivering som utskottet använder är ganska oklar, och det är anledningen till att jag har knutit en blank reservation till utlåtandet. Utskottet säger att det finns skäl att se över reglerna för bosättningslånen men tillägger att vad i motionen sagts om de förändrade ekonomiska villkoren på bostadsmarknaden inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Med anledning därav vill jag ställa följande fråga till utskottets talesman: Innebär det att man tänker ta upp saken i ett annat sammanhang eller vad avser man? Ett av huvudskälen till att motionärerna vill ha en omprövning av bosättningslånen är nämligen, att man skulle få möjlighet att nyttja dem i den situation som nu råder på bostadsmarknaden, då det så ofta krävs en stor kontantinsats för att få en bostadsrättslägenhet. Inte heller i den del av motionen som tar upp rådgivningen kan det sägas att utskottets skrivning innebär ett tillfredsställande svar, nämligen om man sätter yrkandet i motionen och utskottets svar i samband med att det för närvarande pågår en utredning om hemkonsulentverksamheten över huvud taget. Den har till uppgift att föreslå inriktning och omfattning av denna rådgivning, och dess direktiv är så pass vida att den är helt oförhindrad att ta ställning till om denna nyttiga kår på något sätt kan användas i samband med rådgivning för unga bosättare. Därmed har jag inte uttalat någon mening om huruvida det skall vara ortsombud eller ej. Redan nu kan man dessutom konstatera att sådan rådgivning ges av hemkonsulenter och framför allt bosättningskonsulenter, och så är ju fallet exempelvis i Stockholms stad. Jag är alltså mycket tacksam om utskottets talesman ville använda detta tillfälle och ge oss besked om vad exempelvis följande uttalande innebär: ».